Herr talman! Mitt inlägg i denna debatt kommer att behandla både civilutskottets och inrikesutskottets betänkanden i detta ärende. Jag skall börja med civilutskottets betänkande. Vad jag där vill ta upp är naturligt nog den av mig tillsammans med herr Mattsson i Lane-Herrestad väckta motionen om ett industriområde vid Idefjorden. Norra Bohuslän har ju i flera sammanhang varit aktuellt i riksdagsdebatterna under den senaste tiden dels på grund av de speciella svårigheter som man nu haft, dels på grund av den sedan lång tid tillbaka vikande befolkningsutvecklingen som också medfört sysselsättningsproblem. Det har funnits intressenter som velat utnyttja de naturtillgångar som finns i den norra delen av Bohuslän alldeles intill gränsen till Norge. Dessa intressenter har velat utnyttja de speciella tillgångar som där finns i form av hamnar, mark och recipienter. I den planeringsverksamhet som har bedrivits för inhämtande av bakgrundsmaterialet till den fysiska riksplaneringen har man emellertid lanserat principen om de obrutna kusterna, innebärande att ett par tre värdefulla områden i landet skall bevaras från exploatering, och därmed har det uppstått en intressekollision beträffande den aktuella kuststräckan. Den efterfrågan på att utnyttja naturtillgångar som vi hade i detta område väckte självfallet en förhoppning om att den negativa utveckling vi hade haft under mycket lång tid skulle kunna förbytas i en Positiv utveckling. Nu har civilministern i propositionen ändrat uttrycken.

Motiveringen är att man inte vill öppna nya industriområden, och man hänvisar till att de norska intressena har sagt sig vilja ha en annan förläggning av kraftverket. Detta är en flathet från de svenska myndigheterna gentemot de norska myndigheternas intressen, eftersom de norska myndigheterna knappast har vidtagit några åtgärder alls för att kompensera oss. De har alldeles nyss börjat med lagstiftningsåtgärder för att över huvud taget komma till rätta med de föroreningar som har skett i detta område och som har förstört mycket av även svenska värden för frilutslivets och naturvårdens räkning. Den senaste veckan har i västsvensk press funnits två artiklar, den ena om ett raffinaderi och den andra om ett atomkraftverk. Bägge kommer att ligga inom den ring som jag har åskådliggjort på den karta som är bifogad den motion jag inledningsvis nämnde. När det gäller dessa tre områden som jag speciellt har nämnt har man en klar geografisk avgränsning. Om riksdagen antar ett beslut av den innebörden har man en kraftig styrning på planeringen inom kommunen, och det innebär att området i första hand skall planeras för fritid och naturvård.

Vi har velat ha en större planeringsfrihet i det utvecklingsarbete som skall göras i den här gränsregionen. Den ligger i anslutning till ett mycket expansivt industriområde. Vi måste räkna med att kommunen blir en av dem som får arbeta med fastställd generalplan. Det bör då vara möjligt att reservera en del av den norra delen av kommunen för industriell verksamhet. Området uppfyller faktiskt också de tre lokaliseringsförutsättningar som nämns i propositionen och som utskottet citerar på s. 18 i sitt betänkande.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 Sedan skulle jag vilja säga några ord i anslutning till inrikesutskottets betänkande. Hur centern ser på den regionalpolitiska målsättningen, ortsstrukturen, befolkningsramarna har tidigare under debatten utvecklats av partiledningen och av centerpartiets övriga ledamöter i inrikesutskottet. Jag skall bara gå in på några av de åtgärder vi vill sätta in för att nå de regionalpolitiska målen, men innan dess vill jag göra några kommentarer till den debatt som förevarit tidigare i dag. Vi ser det som helt nödvändigt att man har en klart uttalad regionalpolitisk målsättning. Det är nödvändigt därför att företag och organisationer av olika slag, som fattar beslut om investeringar och lokaliseringar, måste veta att från samhällets sida finns en klart uttalad målsättning att ett område skall fortleva och expandera. Annars kommer koncentrationen, som vi har upplevt den under de senaste decennierna, att rulla vidare av bara farten, och även sådant som inte skulle behöva förläggas till stockningsområdena placeras där för säkerhets skull.

Jag har haft ett intryck av att man resonerat ungefär som så, att det förhållandet att vi har pläderat för en starkare satsning på de områden som i dag framför allt lider brist på sysselsättning, och som lider av befolkningsutflyttningen, skulle betyda att vi inte hade anspråk på att näringslivet skall vara rationellt och effektivt. Man tycks vidare resonera så att effektiviteten skulle vara större i storstadsområdena och i de större samhällena. Det kan knappast vara ett riktigt påstående. Tvärtom finns det många och strålande exempel på effektiva och rationellt bedrivna industriella verksamheter även ute på rena landsbygden. Varje företag, varje organisation har planer på vilka åtgärder de skall vidtaga, vilken målsättning de vill försöka nå upp till, och de försöker bedöma sin situation i förhållande till konkurrenter osv. I dag har vi som medborgare i det här landet en stor gemensam egendom i den offtenliga sektorns investeringar: vägar, skolor, socialoch hälsovård osv. Därför tycker jag att det är ganska fantastiskt att man i en debatt 1972 kan, som en jämförelse och som en kritik mot centerns förslag, ta upp den situation som rådde i det här landet på 1800-talet, då man hade överskott på folk. Det har gjorts både i dag och under remissdebatten. Man har frågat: Vad skulle ha inträffat om vi skulle ha tillämpat metoden med befolkningsramar då? I dag är det väl tvärtom — med hänvisning just till att vi har en offentlig sektor av en helt annan omfattning än man hade för ett hundratal år sedan — nödvändigt att utnyttja dessa resurser. Vi kan knappast ha råd att i snabb takt skrota samhällskapital och i samma snabba takt försöka bygga upp motsvarande nya kapital på annat ställe. Förordar man en fortsatt koncentration till storstäder och primära centra måste man också ta ansvaret för den yttersta konsekvensen av den politiken, nämligen att stora delar av landet kommer att tömmas på folk. Det har kommit fram av debatten i dag och av utskottsbetänkandet att skillnaden i uppfattning i stor utsträckning består i att centern har en högre målsättning än propositionen — till vilken, utöver socialdemokraterna, folkpartister och moderater har anslutit sig. Centerns målsättning är högre framför allt när det gäller skogslänen. När debatten kommit in på vilka åtgärder som skall vidtagas för att man skall nå det uppsatta målet finner man att det är en svaghet att vi inte har åtgärdsförslagen färdiga. Propositionen hänvisar på åtskilliga ställen till förslag som skall läggas fram under vårriksdagen — dels naturligtvis från inrikesdepartementet, dels från ett antal andra departement, som behandlar frågor av betydelse för den regionalpolitiska utvecklingen. Jag skall bara ta upp några av de åtgärder som vi har föreslagit i vår motion och som det inte råder enighet om i utskottet. Jag vill nämna att på många av de punkter som har diskuterats har skrivningarna blivit sådana att vi inte ansett det nödvändigt att föra fram våra ståndpunkter i reservationer. En av de frågor där vi reserverat oss är användningen av skatteinstrumentet som ett regionalpolitiskt medel. Inrikesutskottet har sett på industrier som lokaliserats till olika delar av landet, framför allt inom stödområdet, och har därvid funnit att företag som har lokaliserats med hjälp av investeringsfonder och liknande har blivit till stor g respektive bygder. De har haft möjlighet att bygga upp reserver för investeringar, de har produkten färdig, de har marknadsorganisationen klar och de har haft möjlighet att komplettera sysselsättningen i de orter de kommit till. Orterna har haft tillgång till arbetskraft och en samhällsorganisation som inte varit fullt utnyttjad. Vi har funnit det angeläget att på nytt framföra att vi anser att skatteinstrumentet bör användas i regionalpolitiskt syfte. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har med hänvisning till tidigare riksdagsbeslut avvisat det kravet. Vi har därför fogat reservationen 10 vid utskottsbetänkandet. Av delvis samma karaktär är reservationen 11, där vi har menat att även speciellt kreditmarknadsutrymme bör tas i anspråk för att medverka i det regionalpolitiska arbetet. Av liknande karaktär är också reservationen 15 beträffande användande av generella medel inom lokaliseringspolitiken, t.ex. varierande AP-avgift och utjämnande avgifter eller taxor. Beträffande vissa synpunkter som vi har fört fram har det blivit majoritetsskrivningar i inrikesutskottet. Det gäller t.ex. frågan om utlokalisering av statlig verksamhet. Där konstaterar vi att utöver den etapp som är beslutad men ännu inte fått arbetsmarknads politisk effekt, eftersom den inte helt har hunnit genomföras, och den etapp som planeras, är det angeläget att nytillkommande verksamhet alltid prövas med hänsyn till möjligheten av utlokalisering. Även möjligheten att överföra arbetsuppgifter från statlig nivå till länsnivå bör prövas. Vi ansluter oss till propositionens resonemang om nödvändigheten av att även fortsättningsvis ha en gränsdragning för stödområdena. Utskottet preciserar detta med en karta och en geografisk uppräkning som något avviker från propositionens förslag. I sin uppräkning av vilka områden det gäller nämner propositionen inte de områden som ligger i Götaland; där nämns bara stödområdena i Norrland och Svealand. Utskottets skrivning och den karta som bifogats visar klart vilka gränser som gäller för det inre och det allmänna stödområdet. Vi har funnit anledning att också reservera oss beträffande lokaliseringsstödets omfattning och kompensation för speciella kostnader — det är reservationen 16. Vidare har vi fogat reservationen 17 vid betänkandet. Den handlar om förbättring och utbyggnad av kommunikationerna i enlighet med vårt krav på ett decentraliserat samhälle. För fullständighetens skull vill jag också nämna reservationen 20, i vilken vi har givit till känna våra synpunkter på transportstödet och stödet till trafiken på Gotland. Slutligen vill jag understryka ett par saker som jag tycker är bra i propositionen i avsnittet angående åtgärderna. På några ställen talas om nödvändigheten av att statlig och landstingskommunal verksamhet medverkar i den regionalpolitiska inriktning som riksdagen kommer att fastlägga. Problemet har tidigare berörts under dagen. Jag tror det är väldigt angeläget att denna inställning genomsyrar de statliga ämbetsverken och att man också på lokal nivå, i landstingssammanhang, tar hänsyn till regionalpolitiska önskemål. Jag vill också understryka vad som sägs i propositionen om bostadsplaneringen. Det har ju varit föremål för stark kritik från vår sida att man haft systemet med garanterade ramar för de områden som har varit klart expansiva och i behov av ett stort bostadsbyggande. Man talar nu i propositionen om att systemet inte fungerat meningsfullt och att man räknar med en annan fördelningsform för framtiden, och att till detta skall man återkomma i proposition 1973. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 och 20 vid inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag har i motionen nr 1808 yrkat att Sölvesborg och Olofström i Blekinge län ges beteckningen regionala centra i stället för den i propositionen föreslagna beteckningen kommunala centra. Eftersom inrikesutskottet vid sin behandling av motionen beslutat avstyrka densamma ser jag mig nödsakad ta några minuter av kammarens tid i anspråk för att försöka övertyga om oriktigheten i ifrågavarande beslut. Utskottet kan ursäkta sig med att man yrkat avslag på alla de gentemot propositionen föreslagna ändringarna på ett undantag när, nämligen Skellefteås upphöjelse till primärt centrum, och man har inte velat, eller på grund av tidsbrist inte kunnat, gå i detaljgranskning av förefintliga motioner. Utskottet säger klart ifrån att man uppfattat propositionen så, att den är i stort baserad på länsstyrelsernas förslag, varför man knappast haft anledning frångå propositionens etikett på de olika orterna. Det må vara hur som helst med detta, men när det gäller Blekinge stämmer det inte alls. Länsstyrelsen har i sitt yttrande sagt att hela länet kan betraktas som ett storstadsalternativ, detta med tanke på att arealen i länet knappast är större än Storstockholmsområdet. Länet har näst efter storstadslänen den största befolkningstätheten i landet med 52 invånare per kvadratkilometer och kommer enligt beräkningarna i Länsplanering 1967 att år 1980 ha 168 400 invånare. År 1970 var invånarantalet ca 154000. Av befolkningen var omkring 140 000 bosatta i det stadslandskap som utbildats längs länets riksoch länsvägar. Det är således inte så märkvärdigt att länsstyrelsen ansett hela länet vara ett storstadsalternativ. I propositionen har angivits exempel på vilka funktioner och serviceinrättningar som bör finnas i de olika orterna med hänsyn till den klassificering som gjorts i propositionen. Jag kan vitsorda att både Sölvesborg och Olofström väl fyller de krav som uppställts för regionala centra. Således har Sölvesborg en kraftigt expanderande varvsindustri, vars anställda rekryteras både från Blekinge och från Skåne. Det finns en hamn över vilken AB Volvo Olofströmsverken årligen tar in ca 110 000 ton plåt. Nymölla AB på Skånesidan har genom tillbyggnad i höst ökat sin produktion av pappersmassa till 250 000 ton per år. Papyrus AB har nyligen startat sin fabrik i Nymölla för 70 000 ton papper per år Produkterna går över Sölvesborg. AB Iföverken i Bromölla, också beläget i Skåne, tar in ca 30 000 ton leror årligen, och oljor tar man in över hamnen i en myckenhet av ca 100 000 ton: Detta var något om varvet och hamnen. Givetvis finns det många andra industrier och serviceinrättningar av skilda slag: varuhus, apotek, banker, systembolag, advokatkontor, tingsrätt, lagerhus m.m. I bilaga 1 till Regionalpolitiskt handlingsprogram, proposition 111, sägs att en omfattande inflyttning skett i Sölvesborg under åren 1968-1970 och att sysselsättningsutvecklingen har varit positiv under perioden 1964—1969, detta trots att yrkesverksamhetsgraden för gifta s det i handlingarna att den kvinnor är låg. Beträffande inkomstnivån för Sölvesborg har en hög placering bland föreslagna kommuncentra. Så kommer jag över till Olofström. Olofström är en av de snabbast expanderande industriorterna i landet. AB Volvo-Olofströmsverken sätter sin prägel på samhället, och det företaget har beträffande arbetskraften ett influensområde på ca 5 mil. Nämnas må att företaget är en av Kristianstad läns största arbetsgivare. Enligt bilaga 1 till Regionala handlingsprogrammet, proposition 111, hör Olofström till de 25 procent av landets kommunblock som hade den mest positiva folkmängdsutvecklingen under 1960-talet. Olofström har enligt samma källa den yngsta befolkningen bland kommuncentra, och ca 60 procent av totala antalet sysselsatta finns inom industrin. Jag är emellertid tveksam om riktigheten i de nämnda handlingarna beträffande påståendet att Olofström helt saknar fjärrförbindelser med tåg. Man har tydligen gått händelserna litet i förväg och räknat med att järnvägen Sölvesborg Olofström — Älmhult skulle vara nedlagd när propositionen offentliggjordes, men så är det inte. Vi har fortfarande järnväg till Älmhult och därmed förbindelse med stambanan. Jag nämnde att jag anser att även Olofström fyller de av departementschefen uppställda kraven för s.k. regionalt centrum. Jag vill gärna exemplifiera detta mitt påstående. Influensområdet beträffande arbetskraften har jag redan nämnt. Jag vill bara komplettera med påpekandet att omfattande pendling förekommer även från delar av Kronobergs län. Av serviceinrättningarna i Olofström vill jag nämna fyra banker, flera varuhus, systembolag, hotell, apotek, tlerläkarstation, vårdcentrum, advokatkontor och inom = fritidssektorn idrottsplatser, simhall, ishockey hall, skidbackar, tennisbanor, för att ta några exempel. Utskottet har i sin motivering för avslag på motionen angivit att Olofström och Sölvesborg ligger nära Karlshamn, som är ett regionalt centrum, och Kristianstad, som är ett s.k. primärt centrum. Man har angivit att avståndet till Karlshamn är allenast 3 mil. Det är riktigt. Men det kan knappast tas som intäkt för ett avslag när man samtidigt accepterat att Hässleholm och Kristianstad betecknats som primära centra trots att avståndet mellan de städerna är allenast 3 mil. För övrigt är det 3 mil även mellan Karlshamn och Ronneby, respektive mellan Ronneby och Karlskrona.

Vågar jag hoppas på att så sker? I annat fall måste jag nog återkomma till saken i annat sammanhang, ty det kan inte vara rättvist att klassificera orterna på sätt som skett. Det kan snarare verka deprimerande för befolkningen i de berörda orterna att de åsatts felaktig etikett. Jag har, herr talman, inget yrkande men när en förhoppning om att inrikesministern, innan slutgiltigt besked utgår till länsstyrelsen och övriga myndigheter, omprövar beteckningen kommunala centra för Sölvesborg och Olofström och ger orterna den beteckning de rätteligen bör ha, nämligen regionala centra.

Herr talman! Det har redan ordats ganska mycket i den här debatten, och jag skall därför begränsa mitt anförande. Jag vill dock göra några rent principiella kommentarer till handläggningen av detta viktiga ärende. Den kritik som jag avser att framföra riktar sig inte mot arbetet i utskotten, där såväl ledamöter som sekretariat gjort en imponerande insats för att söka klara den alltför stora arbetsbelastning som snabbehandlingen av detta ärende inneburit. Nej, min kritik riktar sig mot regeringen, som så sent under höstriksdagen framlägger en proposition av den omfattning och betydelse som proposition 111 har. Ett sådant förfaringssätt innebär en nonchalans mot riksdagens ledamöter, främst då inom oppositionen. Vi har berättigade krav på att få rimlig tid till vårt förfogande för att kunna sätta oss in i oss förelagda ärenden. Det gäller såväl tid för studium av propositioner som erforderlig tid för att bedriva ett väl underbyggt utskottsarbete. Den tiden har tyvärr inte stått oss till buds i detta sammanhang. Det torde, herr talman, vid det här laget vara en offentlig hemlighet att vissa utskott på grund av tidsnöd tvingas sammanträda under pågående plenum. Det har skett under olika former såväl i år som under föregående år. Oavsett om utskott sammanträtt med s.k. informella överläggningar eller om det skett mera formellt, så har dessa utskott på grund av sin stora arbetsbelastning ej kunnat följa riksdagsstadgans 26 § enligt vilken utskott ej får sammanträda under pågående kammarplenum. Detta kan ju inte vara riktigt. Det är ju dessutom så att vi riksdagsmän har ett visst intresse för politik och därför gärna vill följa viktiga överläggningar i kammaren. Att en riksdagsman har politiska intressen utöver de frågor som för tillfället är aktuella i utskotten torde av de flesta uppfattas som ganska naturligt och även önskvärt. Allt utskottsarbete måste därför bedrivas med beaktande av detta, men det förutsätter att regeringen lägger sina propositioner i så god tid att utskotten bereds möjlighet att klara sitt arbete utan åsidosättande av riksdagsstadgans 26 §. Det kan för övrigt starkt ifrågasättas om beslut fattade av utskott under pågående plenum i kammaren tillkommit i laga ordning. Jag tillät mig i förra veckan att i utskottet reagera mot att arbetet fortsattes trots att en viktig debatt började i kammaren. Under åberopande av nämnda paragraf i riksdagsstadgan tillät jag mig lämna utskottet. Det var från min sida ett understrykande av moderata samlingspartiets krav på ett uppskov med detta ärendes behandling till vårriksdagen och framför allt ett bestämt avståndstagande från en arbetsordning som innebär att riksdagen i år liksom tidigare får en anhopning av stora och betydelsefulla ärenden under höstriksdagens sista tid. De långa debatter som exempelvis denna vecka pågått och pågår här i kammaren har ju observerats i pressen, och från många håll har man med en viss — och förvisso välbefogad — förundran sett på det arbete som sker i detta hus, där vi på en vecka avverkat ett flertal mycket stora och betydelsefulla frågor. Att jag i kammaren tar upp denna fråga beror på att jag tycker att det parti, som i så många sammanhang talar om medinflytande, borde lägga sig vinn om att ge riksdagens ledamöter möjlighet till ett medinflytande på riksdagsfrågornas behandling — ett medinflytande som kan baseras på genomtänkta ställningstaganden och inte en snabbehandling av såväl propositioner som motioner. Detta bör dessutom ske utan att någon skall tvingas bryta mot gällande regler för riksdagsarbetet. Denna princip måste gälla alla frågor — stora som små. Brott mot en sådan princip blir naturligtvis alldeles speciellt betänkligt när det gäller att på alltför kort tid tvingas till ställningstaganden i stora frågor som är av avgörande betydelse för den framtida samhällsutvecklingen. Situationen kan knappast heller upplevas som tillfredsställande av alla de ledamöter av denna kammare som har sina namn under det 50-tal motioner som exempelvis inrikesutskottet haft att behandla. De måste rimligtvis anse sig ha berättigade krav på att alla förslag skall hinna övervägas lika noggrant oavsett om de läggs på våren eller under höstriksdagens slutskede. Med detta vill jag inte ha sagt att utskottet inte lagt sig vinn om att göra ett bra arbete, men nog hade det varit värdefullt med längre tid till förfogande. Herr talman! Kammaren arbetar nu under tidspress, men jag har ändå ansett det nödvändigt att framföra dessa synpunkter då de intimt hänger samman med riksdagens arbetsformer. Arbetssituationen i riksdagen under denna sista vecka visar med all önskvärd tydlighet att moderata samlingspartiets krav på uppskov med behandlingen av propositionen 111 är mycket starkt underbyggt. Jag ber därför att få yrka bifall i första hand till det uppskovsyrkande som är framfört i reservationen 1 vid inrikesutskottets betänkande nr 28. Ytterligare ett par kommentarer — mycket korta, herr talman! Ett område som har livligt diskuterats i samband med propositionen 111 och där det tycks råda en ganska stor förvirring — är frågan om de befolkningsramar som skall gälla i framtiden, närmast då 1980. Vi rör oss här verkligen på ett område där det är nödvändigt att det blir klart utsagt att det gäller prognoser och ytterst osäkra sådana. I moderata samlingspartiets partimotion 1806 står det formulerat på följande sätt: ”Befolkningsramar och befolkningstal kan vara lämpliga att ha som riktmärke för handlandet, men de för inte i och för sig närmare de regionalpolitiska målen.” Detta är en realistisk bedömning. Vi är väl alla medvetna om att den bedömningen delas av de flesta, dock inte av centerpartiet som gör en stor sak av befolkningstalen år 1980. Jag har ju ingenting emot centerns målsättning som sådan, men jag betraktar de av centerpartiet preciserade befolkningstalen som önsketänkande, ungefär som när våra barn så här veckan före jul gör en orealistisk bedömning av föräldrarnas ekonomiska situation och kommer med orealistiska önskelistor. Man måste ju ändå s älla sig frågan: Hur skall vi kunna klara problemet med att inte bara vända eller sätta stopp för den negativa befolkningsutvecklingen i skogslänen utan t.o.m. 1980 alltså om åtta år — ha åstadkommit en befolkningsökning på i runt tal 100 000 niskor i dessa områden? Målsättningen som sådan vill jag som sagt ställa mig bakom, men jag anser inte att det är en realistisk politik. Personligen vill jag gärna ha de politiska medlen för att nå målet mera konkret fixerat innan jag kan ansluta mig till en sådan politik, den må sedan vara aldrig så gångbar i den politiska verksamheten utanför detta hus. De uppsatta befolkningstalen får som sagt betraktas som riktmärken, och des: riktmärken skall ligga inom rimliga gränser. Genom en näringsvänlig politik och generellt verkande åtgärder i kombination med speciella stödåtgärder inom framför allt skogslänen måste vi försöka nå de uppsatta målen och inrikta vår planering och utbyggnad av samhällets service på olika områden på sådant sätt att ingen del av landet får känna sig eftersatt eller bortglömd. Det har här uttryckts förvåning — jag tror det var herr Stridsman som gjorde det över att vi accepterar ortsklassificeringen, och därför kan det vara angeläget att ytterligare understryka att vi inom moderata samlingspartiet inte ser ortsklassificeringen som något en gång för alla definitivt. Det får inte bli någon fastlåsning utan tvärtom en fortlöpande anpassning till samhällsutvecklingen. Vid samhälleliga satsningar måste dessutom alltid beaktas de mindre orternas och glesbygdernas berättigade krav på sysselsättningstillfällen och närhet till god samhällsservice. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer vid <inrikesutskottets betänkande nr 28 som har undertecknats av moderata samlingspartiets representanter i utskottet herrar Nordgren och Oskarson.

Herr talman! I detta mitt inlägg skall jag med hänsyn till den sena tidpunkten begränsa mig till att beröra den del i utskottets betänkande som upptar kommunikationerna och reservationerna i anslutning därtill Kommunikationsoch transportsektorn utgör viktiga medel och förutsättningar för att nå de regionalpolitiska målen. Genom en väl utvecklad trafikplanering skapas förutsättningar att få till stånd den nödvändiga samordningen mellan trafikpolitiska åtgärder och den lokaliseringspolitiska målsättningen. Detta har också framgått av de debatter vi har haft här i riksdagen. Vi har under denna riksdagsperiod i överläggningar vid flera tillfällen fått dessa frågor belysta. Jag finner därför ingen anledning att nu i mitt inlägg ta upp någon argumentering, utan jag hänvisar till vad som anförts i debatterna och till de beslut som fattats. Mot bakgrund av den betydelse som kommunikationerna har är det helt naturligt att en rad utredningar och statliga insatser på transportområdet sker i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort, särskilt då med beaktande av de regionalpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska målen. En av de utredningar som har nära samband med regionalpolitiken är den regionala trafikplanering, som tillsattes 1970 och som har till uppgift att utarbeta riktlinjer för alla trafikförsörjningsplaner. Med utgångspunkt från erfarenheterna i de två försökslän där det har bedrivits fö sverksamhet har det uppdragits åt länsstyrelserna att i en första etapp göra en inventering och kartläggning av trafikbehoven och av de trafikalstrande faktorerna inom länet. Den andra etappen är tidsbestämd till 1974. Då skall länsstyrelserna avlämna förslag till en trafikförsörjningsplan för länet utifrån de förutsättningar och behov som länet har. Planeringen förutsätts bli samordnad med kommunala trafikplaneringsarbeten. Målsättningen är en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnad. Utredningen omfattar samtliga sektorer inom kommunikationerna. I detta ingår även vägplaneringen, flyg, hamnar och järnväg. Den nyligen tillsatta utredningen med uppdrag att utreda olika trafikpolitiska frågor har i sina direktiv bl.a. fått till uppgift att utveckla förslag till handlingsnormer och överväga åtgärder som på ett verksamt sätt kan bidraga till en samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn. Utredningen skall även pröva frågorna från bl.a. regionalpolitiska aspekter. Bussbidragsutredningen har avlämnat sitt förslag under hösten, och i propositionen aviseras ett förslag till vårriksdagen. Jag övergår därefter till att i all korthet beröra de fyra reservationer, nr 17, 18, 19 och 20, som är fogade till utskottets betänkande Reservationen nr 17 beträffande inriktningen på trafikpolitiken är undertecknad av centerpartiets ledamöter i utskottet. Reservanterna anser att trafikpolitiken skall inriktas på ett decentraliserat samhälle och att kommunikationerna snabbt bör upprustas i områden där trafikförsörjningen är otillfredsställande. Reservanterna uttalar vidare att stödet till trafikväsendet bör baseras på samhällsekonomiska bedömningar Inom utskottsmajoriteten anser vi att den inriktning trafikpolitiken har och det utredningsarbete som pågår fyller de krav som reservanterna ställer. Det är inte heller möjligt att utifrån så allmänna formuleringar som reservanterna anför göra konkreta ställningstaganden i denna fråga. Nr 145 NeRSTVAti ere ös 18 beträffande tilläggsdirektiv till den trafikpolitiska Fredagen den utredningen är avlämnad av folkpartiet och moderata samlingspartiet. 15 december 1972 Med hänvisning till vad jag tidigare anfört i min inledning om pågående Rea utredningar vilka omfattar hela transportområdet vill jag framhålla att vi i Regional utveckutskottsmajoriteten inte finner det motiverat med några tilläggsdirektiv ling och hushållning till den åberopade utredningen. Reservanternas krav är redan tillgodosedmed mark och vatda på denna punkt. ten Reservationen nr 19 beträffande utveckling av vägnät och järnvägsnät samt taxefrågor vid järnvägstrafik är undertecknad av oss socialdemokrater i utskottet. I denna fråga har vi i reservationen hänvisat till redovisning av pågående och planerat utredningsarbete. För övrigt vill jag fästa uppmärksamheten på att riksdagen så sent som den 29 november i år i samband med trafikutskottets betänkande nr 18 behandlat och tagit ställning till denna fråga i dess helhet. Utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt är delar av reservationen nr 1 i nämnda utskottsbetänkande. Jag finner därför ingen anledning att för min del här anföra något ytterligare i denna fråga. Reservationen nr 20 angående det regionalpolitiska transportstödet och transportstödet till Gotland är undertecknad av de borgerliga ledamöterna i utskottet. I reservationen anföres att det finns goda skäl att på olika punkter införa generösare regler för transportstödet.

Vad beträffar transportstödet till Gotland vill jag erinra om att riksdagen tidigare i år har avslagit motionsyrkanden i samma syfte, nämligen i samband med behandlingen av trafikutskottets betänkande nr ja Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 7, 12, 13 och 19 vid inrikesutskottets betänkande samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ligger ett imponerande arbete bakom de ärenden som vi nu håller på att diskutera och framåt kvällen skall ta ställning till. Det gäller både om man ser till arbetets allmänna omfattning och till antalet sidor i trycket — från utredningsbetänkandet Hushållning med mark och vatten till propositionen, motionerna och de båda utskottsbetänkandena. Det är nog nödvändigt att, som inrikesutskottets ordförande föreslog, på något sätt föra ut de tankar som det här gäller till allmänheten. Många av oss känner till hur svårt det är att genomföra en sådan planering som det här är fråga om, såvida man inte har medborgarna, kommunerna, landstingen och i detta fall även länsstyrelserna med sig. Det är också nödvändigt att föra ut tankarna på ett för folk begripligt sätt. Vi använder ofta i sammanhang som dessa ett fikonspråk som är konstruerat av experterna. Jag skall inte förneka att jag många gånger använder det själv i samhällsplaneringssammanhang, men vi måste ändå försöka att på vanlig hygglig svenska föra ut våra tankegångar till allmänheten. Om vi inte får med oss dem som det i första hand gäller, medborgarna själva, vid genomförandet av planeringen, vet vi vilka bekymmer som uppstår. Den som har medverkat vid försök att praktiskt genomföra en samhällsplanering inom områden som sjukvård, skolor, miljö eller bebyggelse och som därvid mötts av en total oförståelse föranledd av bristande information känner en viss ängslan för att det också i detta fall skall bli på samma sätt. Vissa frågetecken kvarstår i detta sammanhang. I betänkandet Hushållning med mark och vatten ingick en hel del vackra kartor i skilda färger, och man började ute i bygderna omedelbart tala om att ”den gröna handen” hade lagts över vissa kommuner. Det är riktigt att det i Nr 146 vårt till ytan stora land finns många kommuner och landsdelar som vi Lördagen den anser vara så värdefulla, att vi inte kan tänka oss att dit lokalisera 16 december 1972 miljöfarlig industri, och de belades med grön färg på de kartor som illustrerade betänkandet. Man missuppfattade kanske i stor utsträckning vad det härvid gällde, nämligen att detta var områden som vi skulle vara särskilt försiktiga med, eftersom de har rikspolitisk betydelse t.ex. som strövområden eller såsom objekt för naturvetenskaplig forskning. Dessa farhågor har inte helt försvunnit från många kommuners horisont. Det finns kommuner som i sin helhet har blivit ”grönlagda”. Jag kan som exempel ta det län som jag själv kommer från. Vi har på Öland en mycket ömtålig natur. De båda kommunblock som där den 1 januari 1974 går samman till två kommuner har liksom Gotland i stort sett blivit — med all rätt — betecknade som områden vilka vi skall vara särskilt rädda om. Detsamma gäller Västervik i norra delen av Kalmar län som har en mycket ömtålig natur. Man vill i dessa kommuner ha garanti för att, även om den miljöfarliga industrin inte bör förläggas dit, kommunen i fortsättningen ändå får leva sitt eget liv. Det har väl också delvis sagts i propositionen liksom utskottet delvis har instämt i de tankegångarna. Men det hindrar inte att man bör kunna tala ett tydligare språk i sådana här sammanhang. Dessa kommuner har rättighet att leva sitt eget liv, och vi har skyldighet att se till att vad vi nu beslutar inte innebär att vi på nytt måste fundera på en kommunreform. Det vill i varje fall inte jag vara med om. Dessa tankar, herr talman — för att fatta mig kort som jag har lovat —, har framförts i ett flertal motioner i samband med de båda utskottsbetänkanden vi nu behandlar. En av dessa motioner står jag själv som undertecknare av, nr 1788.

Till den reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! I den debatt om den regionala utvecklingen som vi hade här i kammaren den 5 maj i fjol, fäste jag ännu en gång uppmärksamheten på problemen i sydöstra Sverige, speciellt på öarna Öland och Gotland. För deras del har sedan dess åtskilligt hänt. Gotland och Öland har båda inordnats i det allmänna stödområdet, Gotland i fjol på förslag av ett enigt inrikesutskott, Öland i år med lottens hjälp. Dessutom har Öland fr.o.m. i höst fått sin fasta förbindelse med fastlandet. Därmed har några gamla och starka önskemål på de båda öarna tillgodosetts, och tacksamheten härför är stor. Man vet väl både på Gotland och Öland att inordnandet i det allmänna stödområdet ger ökade möjligheter till välbehövlig samhällelig hjälp. I motionen 1833 redogör herr Krönmark och jag för några av Gotlands kvarstående stora problem: orimligt höga kostnader för personoch godstransporter till och från ön — det gäller både sjöfarten och S 16 december 1972 Gotlands problem är i mycket en direkt konsekvens av dess avskilda — — — — — läge. Genom vår motion har vi velat framhålla statsmakternas alldeles Regional utveckspeciella ansvar för Gotland i det regionalpolitiska sammanhanget. Vi har ling och hushållning hemställt att riksdagen som sin mening ville ge Kungl. Maj:t till känna att med mark och vat Gotland bör åtnjuta synnerligen hög prioritet i fråga om regionalpolitiska sn åtgärder. Av inrikesutskottets betänkande framgår att utskottet är medvetet om att Gotland i flera avseenden, framför allt när det gäller sysselsättningen, har ett besvärligt läge som kan jämföras med utsatta delar av skogslänen. Utskottet erinrar om att det av detta skäl i fjol tillstyrkte Gotlands införlivande med det allmänna stödområdet och vidare att då också ett särskilt fraktstöd till färjetransporter från Gotland infördes. Utskottet framhåller att ytterligare åtgärder dock kan behöva sättas in inom regionalpolitikens ram och att Gotland, ehuru klassificerat som regionalt centrum, därför inte bör undantas från åtgärder som eljest skall ifrågakomma för primära centra. Vidare erinras om att regeringen nyligen meddelat att Penninglotteriet skall omlokaliseras till Visby. Slutligen förutsätter utskottet att Gotlands sysselsättningsproblem uppmärksammas även i fortsättningen och anser med hänsyn härtill att några åtgärder i anledning av vår motion inte är påkallade. Utskottets lämnade uppgifter är naturligtvis riktiga, och dess skrivning får väl anses välvillig. Jag vill emellertid med skärpa framhålla att hittills vidtagna åtgärder — det gäller inte minst transportstödet — är helt otillräckliga för att komma till rätta med problemen på Gotland. Härför fordras, såvitt jag förstår, åtgärder av helt annan storleksordning. Det hade därför varit värdefullt om utskottet hade tillstyrkt vårt förslag om ett uttalande från riksdagens sida att Gotland bör åtnjuta synnerligen hög prioritet när det gäller regionalpolitiska åtgärder. Då så ej skett, men då reservationen 20, fogad till inrikesutskottets betänkande, särskilt uppmärksammat transportstödet till Gotlandstrafiken, ber jag att få yrka bifall till denna reservation. Jag övergår så till motionen 1832, i vilken herr Krönmark och jag hemställer att riksdagen vid utarbetandet av riktlinjer för riksplanearbetet och för regionalpolitiken måtte ta hänsyn till de särskilda skäl som föreligger för att vissa områden av Kalmar län behandlas positivt när det gäller stimulans åt miljövänlig industri. Vår motion har samma syfte som motionen 1788 av herr Hamrin. Då han just närmare redogjort för den kan jag fatta mig kort. I allt väsentligt kan jag instämma i herr Hamrins anförande. Jag vill endast understryka att vi i Kalmar län är glada och tacksamma över vår vackra natur, men att denna absolut inte får innebära att vissa områden av länet blir handikappade i fråga om industrilokalisering. Tvärtom bör de kommuner — såväl på fastlandet som på Öland — som av riksintresse undantas från lokalisering av miljöstörande industri prioriteras vid placering av miljövänliga företag. Även jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 10 vid civilutskottets betänkande, undertecknad av moderaternas representanter i utskottet, fröken Ljungberg och herr Wennerfors. Med rätta har framhållits att goda kommunikationer är av största betydelse för en regions utveckling. Omvänt gäller att Kalmar läns aktuella svårigheter — svagt skatteunderlag, hög utdebitering, låg lönenivå, stor undersysselsättning — i mycket beror på länets dåliga kommunikationer. Kalmar län är tyvärr mycket missgynnat på kommunikationsområdet. Detsamma gäller i fråga om utlokalisering av statlig verksamhet. Statsmakterna borde därför i rättvisans intresse finna det angeläget att Kalmar län snarast tillförsäkrades en större andel av de tillgängliga statliga resurserna. Det borde också ur alla synpunkter vara otänkbart att under rådande förhållanden överväga en nedläggning av Kalmar flygflottilj. Enligt länsstyrelsens bedömning är ett kvarblivande av F 12 inom Kalmar kommun ur såväl lokaliseringssom regionalpolitiska synpunkter, bedömda tillsammans med kända militära utbildningsbetingelser och operativa faktorer, utomordentligt angeläget. En reducering eller indragning av flygflottiljen skulle enligt länsstyrelsen utan tvivel bli svårartad för både regionen och länet och skapa djupgående ekonomiska och sociala problem. — Jag delar helt denna länsstyrelsens bedömning. Herr talman! Jag har velat avsluta mitt inlägg i denna regionalpolitiska debatt med att redan nu fästa uppmärksamheten på denna för Kalmar län så utomordentligt betydelsefulla fråga.

Herr talman! Jag vill, trots att debatten nu går in på andra varvet och vid det här laget är en smula avslagen, ta upp en del principiella synpunkter. Jag vill göra det med anknytning till en intervju i Dagens Nyheter för någon tid sedan, där SAF-pampen docenten Karl-Olof Faxén uttalade sig om möjligheterna att flytta maskiner och fabriker till områden med få industrier men med arbetskraftsöverskott. Arbetsköparnas företrädare svarade, att ”visst kan man flytta maskiner och fabriker, men vi i Arbetsgivareföreningen tycker att det är bättre att flytta arbetskraften till företagen än tvärtom”. Han ansåg också att man inte kan flytta de ledande personerna, som håller företagen i gång. Folk rotar sig på en viss plats, sade han. De vill fortsätta umgås med människor de känner och i sin invanda miljö, och frun och barnen kan få en besvärlig övergångsperiod. Själv trodde han inte att han skulle få sin familj att flytta. Och därmed var det alltså sagt: Arbetare kan inte känna på samma sätt som företagare och högre tjänstemän. Kallt, cyniskt och osminkat kom där arbetsköparsynen till uttryck. Och även om det vore så att man på den kanten förstod hur bittert det känns för tvångsförflyttade arbetare så är det i varje fall ingenting som håller SAF: ideologer vakna om nätterna. Däremot ömmar man tydligen mycket starkt för hur det industriella etablissemangets övre skikt skulle kunna tänkas känna i sitt innersta om de var tvungna att flytta. Men hundratusentals människor från glesbygdslänen har under tårar och förbannelser tvingats lämna sin invanda miljö. Många tusen har gjort det i resignationens tecken, sårade i själen och intill döden trötta på ett system som behandlar människor så illa. Denna SAF:s syn att det är bättre att flytta människor än maskiner och fabriker har också varit vägledande för industrins investeringspolitik och synsätt. Till detta har den socialdemokratiska regeringen anpassat sig under många år, inte minst under 1960-talet, då den kapitalistiskt styrda strukturomvandlingen fick blomma ut för fullt. I detta sammanhang måste man fastställa att denna kapitalistiskt styrda strukturomvandling kommer att fortsätta om det inte genomförs grundläggande förändringar på det ekonomiska livets område. Den proposition som regeringen nu har lagt fram innehåller tyvärr inte den materiella substans som fordras för att bryta en utvecklingstrend som ligger i linje med storkapitalets intressen men som strider mot folkets. Förslaget innehåller ingen spärr för storfinansens rätt att bestämma över var och hur investeringar skall göras, ingen plan för statligt industriellt uppbygge i områden där storkapitalet inte vill satsa, man förutser fortsatt utflyttning från de s.k. skogslänen, man låter bilan falla över vissa orter, medan andra karakteriseras som livskraftiga och utvecklingsbara. Men också det senare sker utan att man på trovärdigt sätt förklarar hur expansionen skall gå till, hur sysselsättningsgraden skall ökas. Vi kan självklart inte visa någon större entusiasm över ett så ihåligt förslag. Vpk har i sin motion noterat vissa glidningar som skett i regeringens tänkande från 1964, då man ju helt accepterade näringslivets s.k. spontana utveckling. Det skulle framför allt ske genom att underlätta rörlighet och omflyttning, och det har man ju satsat på i sådan utsträckning att arbetsmarknadsstyrelsens initialer i norrländsk folkmun har kommit att tolkas som ”Alla Måste Söderut”. En våldsam opinion har under senare år kommit till uttryck mot den politiken, den har nu tvingat fram vissa förändringar, men de är inte av avgörande karaktär. I propositionstexten står det visserligen att ”alla vuxna i arbetsför ålder, så långt detta över huvud taget är möjligt, skall kunna få tillgång till yrkesarbete i hemorten eller inom rimligt avstånd från den”. Så bör det vara, men ett studium av propositionen klargör snabbt att denna rimliga målsättning saknar täckning i form av konkreta förslag och bestämda riktlinjer. Verkligheten visar i stället att man kallt räknar med for t flyttlasspolitik. Målsättningen för Norrlandslänen är i stort sett oförändrade befolkningstal. Den naturliga befolkningsökningen skall inte sugas upp, den skall flyttas ut, och det är ju någonting helt annat än att alla vuxna skall få arbete i hemorten. Den förutsedda ökningen på annat håll visar i vilken riktning flyttningsströmmarna skall gå. I dag ser det ut så här i norra Sverige: Betydande arbetslöshet, långt större än den officiella statistiken. Små möjligheter för kvinnorna att få arbete. Många tusen i omskolning och beredskapsjobb. Massor av ungdom som inte har kunnat garanteras den primära rätten till arbete efter avslutad skolgång. Lägg därtill att de traditionella basnäringarna jordoch skogsbruk drastiskt minskar i betydelse som förvärvskälla. Man har genomfört en rigorös jordbrukspolitik som — hette det då — skulle ge oss billigare livsmedel. Alla vet att den inte har gjort det. Men den tvingade dessutom många tusen jordbrukare — inte minst i Norrland — att ställa in Till allt detta måste också läggas att skogsbolagen genomför en långtgående och hänsynslös rationalisering, som på ett drastiskt sätt minskar antalet arbetstillfällen. Enbart domänverket kommer under perioden 1971—1980 att minska antalet skogsarbetare från 4 430 till 2 800. Andra skogsbolag gör samma sak, och i intet fall har man lagt fram någon plan för hur de friställda skogsarbetarna skall få nya jobb, exempelvis genom startandet av nya industrier. Sådan är alltså den bakgrund som måste målas upp, den bakgrund som klargör situationens allvar och även regeringspropositionens otillräcklighet. I mitt eget län, det nordligaste, har det tidigare fastställts att för att hålla nuvarande folkmängd måste man skapa 16 000 nya jobb. Det sägs inte hur det skall gå till, om man inte skall räkna med allmänna proklamationer och yvigt tal. En målsättning som går ut på att enbart hålla nuvarande folkmängd är destruktiv till sin innebörd för en rad län. Den betyder att exempelvis från Norrbotten, där vi har en rätt hög nativitet, måste man fram till 1980 skicka i väg 20 000 människor med enkel biljett i näven. Västerbotten får göra detsamma med mellan 8 000 och 13 000 människor. Och vilka kategorier? Jo, nu — liksom tidigare — framför allt ungdom, och det innebär på sikt en snedvriden åldersfördelning och att man rycker undan grunden för en kommande industriell utveckling. Desamma blir verkningarna för övriga skogslän. Fortsatt avfolkning, fortsatt ungdomsavtappning, fortsatt ödeläggelse — sådan är den osminkade sanningen. Här fördes under gårdagen och under natten en diskussion om befolkningssiffror, primära centra, regionala centra och kommuncentra. Vi vägrar att vara med om detta spel. Vi vägrar att svinga bilan över vissa kommuner. Vi vägrar att döma ut orter, där människor nu lever och vill leva, till stagnation och långsam sotdöd. Systemet med denna typ av klassificering bedömer jag som destruktivt. Det innebär en anvisning om att varken staten eller enskilda skall satsa på vissa orter, det kommer att gynna koncentrationen, det kommer att förvärra situationen i stora delar av vårt land, framför allt i Norrland. Vi vill ha en regionalpolitik, som skapar full och effektiv sysselsättning utan avfolkning, och sysselsättningsskapande åtgärder som ger kommunblocken en chans att leva vidare. Vi har ett rikt land. Vi har undsluppit två förhärjande världskrig. Vi har råd, vi har resurser att utveckla vår industri, att skapa sysselsättning åt alla i varje län. Men den uppgiften har inte storkapitalet klarat — framför allt inte i norra Sverige, Följaktligen är det samhället som måste klara den uppgiften och det på ett helt annat sätt än tidigare. I de län som är värst utsatta — de s.k. glesbygdslänen — finns det ingen annan väg än att gå in för ett statligt industriuppbygge av stora dimensioner och med stor spridningseffekt. Andra metoder har vägts och befunnits för lätta. Den generella stimulansen, de väldiga subventionernas metod har inte lyckats. I mitt län, som enligt tidningen Byggnadsarbetaren har en mycket hög byggnadsverksamhet, görs det inte en spik, inte en hammare, inte en hink, inte ett spett, inte en spade. Vi har ingen välutvecklad maskinindustri, vi har ingen bilindustri, vi har ingen elektroteknisk industri. Vi har tidningar, vi har gott om skog, vi har fina exporthamnar, men vi har ingen produktion av finpapper. Ja, listan över vad som inte görs, men kunde göras, skulle kunna bli lång! Vi anklagar storkapitalet för dess destruktiva och hänsynslösa politik, men vi anklagar oc regeringen för att den inte har utnyttjat sin parlamentariska maktställning och riksdagens arbetarmajoritet för att pressa fram de politiska beslut som krävs för att få en rejäl statlig industriexpansion. Sverige är ett kapitalistiskt land, och det innebär en rad begränsningar. Men även i kapitalistiska länder har man i många fall gått längre än den svenska socialdemokratin har vågat. I t.ex. Italien, Österrike, Frankrike och vissa andra kapitalistiska länder är den statliga industrisektorn långt större än här. I Italien har man i lokaliseringspolitiskt syfte styrt en betydande del av biltillverkningen till södra Italien, som ju har brottats med betydande sysselsättningsbekymmer. Men i Sverige beslutade Volvo för ett par år sedan — och fick också regeringens nådiga tillstånd — att investera 1 300 miljoner kronor, vilket på sikt skulle kräva 6 000 nyanställningar. Den investeringen lades i Göteborg — ett s.k. överhettat område — men den borde ha lagts exempelvis i Norrbotten, vilket skulle ha inneburit en radikal förändring till det bättre när det gäller sysselsättningsläget. Jag tar detta som ett exempel på vad som borde ha skett och vad som måste ske om man skall lösa sysselsättningsproblemen i de undersyssel satta delarna av vårt land. Då räcker det inte med propositionens fromma förhoppningar, utan det gäller att hårt och bestämt styra kapitalet till områden där det är förnuftigast ur samhällets synpunkt, och man får inte låta storfinansen bestämma. Man måste gå in för att satsa i stor skala och planmässigt för att bygga ut befintliga statsindustrier och bygga upp nya av stort format och med stor spridningseffekt. Det är dessa bestämda grepp som saknas, och därför utgör regeringens nuvarande linje nygamla lokaliseringsgiv skulle jag vilja kalla den — inte den lösning som situationen kräver. Däremot har man som surrogat under ett antal år använt olika älvutbyggnadsprojekt. I avsaknad av långsiktiga rejäla grepp har socialdemokratin, kanske inte hoppat från tuva till tuva i full panik, men i varje fall från älv till älv. I brist på lösningar med sikte på framtiden är det tydligt att man även i fortsättningen vill hålla dörrarna öppna för nya skådespel, inte minst i Norrbotten. En gång var det Vindelälven som var den stora schlagern, sedan blev det Kaitumprojektet som skulle lösa sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Nu är det tydligen Kalixälven man riktar in sig på. Jag tycker inte att man kan lita på utskottets skrivning. Den lämnar alltför många dörrar öppna när det gäller exploateringen av Kalixälven. Det heter ju bl.a. att i fråga om Kalix älv bör dock ytterligare överväganden göras”. Det talas om temporärt förbud men också om att man inte kan avstå från möjligheten att grunda ett definitivt beslut på ”bättre underlag”. Jag tolkar det inte på annat sätt än att här ligger en hund begraven. Jag fruktar att man än en gång kommer att framställa kraftverksbyggande och naturförstöring som ett alternativ till avfolkningspolitik och arbetslöshet. Som skedde med galten Särimner i Valhall har socialdemokratin inför varje val återupplivat olika kraftverksbyggen för att inför väljarna ge intrycket att ”här har ni räddningen”. Det är ett utstuderat bedrägeri och en kortsynt politik, när vi ändock vet att det behövs andra lösningar — inte av typen Döbelns medicin, ”som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig i dag på mina ben”. Som jag sade tyder nu mycket på att man siktar in sig på att kasta sig över Kalix älv. Därmed försöker man nå två syften, dels att dämpa opinionen från de krafter som med allt större styrka kräver långsiktiga lösningar, dels att få människor att slåss om den ena eller andra älvutbyggnaden i stället för att slåss för lösningar av verkligt format och på lång sikt. Men den metodiken går inte längre. Jag kommer därför att stödja den reservation där det föreslås en skrivning av följande innehåll: ”Enligt utskottets mening talar övervägande skäl för att Kalix älv ej bör byggas ut för kraftproduktion.” Någon gång finns det anledning att säga ifrån. Någon gång finns det anledning att säga att bedrägeriet är avslöjat och att det kommer att tillbakavisas. Och en mycket bestämd opinion har redan sagt ifrån när det gäller Kalix älv. Det krävs lösningar av helt annat format. Det gäller, som jag tidigare sade, att pressa fram en planmässig statlig industriexpansion. Vi vet att det går. I Norrland har vi råvarorna. Vi har arbetskraften. En känd svensk politiker har ju sagt att politik, det är att vilja. Problemen i glesbygdslänen måste lösas med vilja att styra kapitalet i stället för att låta sig styras av kapitalet. Eller för att använda sig av ett gammalt men riktigt slagord: Folkets vilja måste gå före storfinansens. Då löser man sysselsättningsproblemen, men det innehållet har tyvärr inte den proposition vi nu behandlar.

Herr talman! Jag skall försöka att följa det goda exempel som mina kolleger från Kalmar län givit och åtminstone hålla den tid som jag angivit för anförandet. När det gäller förslaget till regionplan vill jag inledningsvis ge ett erkännande åt inrikesministern för — i varje fall när det gäller Kalmar län ett väl avvägt förslag till plan. Jag tror att den kan bli en god grund för det fortsatta arbetet att vända den mindre gynnsamma utvecklingen inom länet i positiv riktning. Det är bara på en punkt som herr Nilsson i Kalmar och jag haft en avvikande mening, och det gäller omfattningen av länets primära centrum. Där hade länsstyrelsen föreslagit Kalmar-Nybro-Emmaboda och Torsås kommuner, medan departementschefen stannat för enbart Kalmar-Nybro. Vi har i motionen 1778 i nio punkter, som jag av tidsskäl ber att få hänvisa till, enligt vårt förmenande anfört starka skäl för att åtminstone Emmaboda borde ha inräknats i det primära centret. Det starkaste argumentet för en sådan ordning är enligt min mening att vi för närvarande håller på med en regionplan som omfattar här nämnda kommuner och vars mål är att bilda underlag för ett förverkligande av det primära centrum som departementschefen föreslår. Departementschefen har framför allt av geografiska skäl, dvs. avstånden mellan de tre tätorterna, gått emot länsstyrelsens förslag. Detta har utskottet accepterat och anfört såsom ett motiv för sitt avstyrkande av vår motion. Men man slår i samma andetag själv ihjäl denna motivering genom att framhålla att det trots detta går bra att bedriva både ett kommunalt samarbete och en gemensam planering. Utskottets argumentation brister här i logik och är av den anledningen ett svagt underlag för ett avslagsyrkande. Jag skall trots detta med hänsyn till att utskottet är enigt ej framställa något yrkande men förbehåller mig rätten att när tiden är mogen återkomma i ärendet. I civilutskottets betänkande behandlas inte mindre än tre motioner från Kalmar län i vilka uttrycks oro för sysselsättningen inom de områden av länet som ej får tillföras miljöovänlig industri. Det gäller framför allt Tjusts s ård med angränsande områden och Öland. Jag har i utskottet ej biträtt dessa motioner. Orsaken är att det enligt min mening inte finns någon anledning att vara orolig.

Mot denna bakgrund har jag utan någon tvekan kunnat ansluta mig till utskottets förslag. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till civilutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 35.

Herr talman! E enligt Dagens Nyheter har jag redan här hållit ett anförande under rubriken Hembygdens dag. Trots detta och trots att jag inte enbart kommer att tala om det ämnet, vill jag ändå ta de anmälda minuterna i anspråk. Inledningsvis vill jag ta upp en problematik som förekommit här i debatten, nämligen utvecklingen på skolans område. Den beskrivning som statsministern gjorde av de ökade möjligheterna till utbildning på universitetsoch högskolenivå och på gymnasial nivå samt satsningen på grundskolan vill jag här gärna bekräfta. Vi har från centerns sida medvetet medverkat till denna utveckling och betraktar den som en betydelsefull del av den regionala utvecklingen och balansen. Jag vill dock betona att redan vid beslutet om grundskolan 1962 varnade vi från centerns sida för att läroplanens utformning skulle kunna medföra att skolenheterna blev för stora och att många elever därmed, trots de bättre förutsättningarna för utbildning, skulle få problem. Liknande synpunkter framförde vi när det gäller gymnasieskolan, och därför förordar vi en ökad satsning på gymnasiefilialer, där så är möjligt. Jag vill också påpeka att vi så sent som i våras reserverade oss för en fortsatt decentralisering av den högre utbildningen i enlighet med UKÄ:s plan. Det är av stor betydelse för utvecklingen i landets olika delar att det finns nära möjligheter till utbildning. Vi måste vara synnerligen observanta på alla tendenser som verkar i motsatt riktning. Speciellt när det gäller lågoch mellanstadierna har vi de senaste åren fått uppleva skolindragningar som medfört uppslitande konflikter. Jag tar här inte ställning till de enskilda fallen men vill peka på detta som ett exempel på hur viktigt människor i olika delar av landet uppfattar det vara att man får behålla sin skola. Enligt vår uppfattning skall ungdomarna inom regionen ha tillgång till ett så varierat utbildningssystem som möjligt. De skall ha valfrihet. Det är ett grundvillkor för att kunna minska klyftorna i samhället. Statsministern tog i går upp en formulering i en debattbok som används i centerns pågående studiecirkelverksamhet och gjorde den till centerns uppfattning i denna fråga. Den grundläggande tanke som refereras där är att när man ger möjlighet till utbildning med viss inriktning i ett område, som inte kan erbjuda sysselsättning med samma inriktning, så innebär detta att ungdomarna efter avslutad utbildning måste söka sig till andra platser för att få jobb. Detta resonemang är efter vad jag förstår helt logiskt. Men det innebär inte att jag skriver under på de slutsatser som provokativt ställs upp i debattboken. Detta är en debattbok, och jag tycker det är viktigt att man i en sådan bok reser olika problemställningar. Vi har inte den arbetsmetodiken i centern att vi granskar och godkänner varje formulering som ingår i en debattbok eller i en studiecirkelkampanj. Vår politik växer fram ur resultatet av vad studiecirklar och lokalavdelningar kommer fram till i sina diskussioner. Jag är övertygad om att man ute i landet i våra studiecirklar kommer att cet noga gå igenom det här avsnittet och sätta in det i ett my regionalpolitiskt sammanhang, inte minst efter den debatt som förts i kammaren under de här dagarna. Det skulle heller inte falla mig in att gå igenom de debattböcker som skrivs av socialdemokrater och rycka loss någon enskild mening och tillvita regeringen denna åsikt. Det tokiga i detta sätt att debattera framstår i speciell klarhet efter det att statsministern tar avstånd t.o.m. från skrifter som framstående vetenskapsmän säger ha utgjort regeringsprogram. Statsministern gör dessa avståndstaganden under hänvisning till är skrivet av enskilda personer, och jag förmodar då att han att det hela menar att även sådant skall ses endast som ett debattinlägg. Herr talman! Jag skall nu övergå till det som möjligen kan hänföras äller befolkningsutvecklingen i till den tidigare nämnda rubriken. Det Stockholms län. Regeringen föreslår en ökning fram till 1980 med mellan 125 000 och 195 000 människor. Inrikesutskottet har preciserat denna siffra till ca 200 000 människor. Inrikesutskottets ordförande har här i debatten modifierat siffrorna till att avse hela regeringens förslag. Räknat på medeltal innebär det en ökning på 160 000. Från centerns sida har vi föreslagit som målsättning att AB-län skall öka med ca 65 000 människor under samma tidsperiod. Det här skall inte bli någon sifferexercis men jag måste något kommentera de olika siffrorna och deras konsekvenser. En ökning inom detta län med 200 000 människor innebär en ökning med bortåt 24 000 människor per år, vilket är en kraftigare befolkningskoncentration än vi någonsin tidigare upplevt. Regeringens medeltal innebär i stort sett samma befolkningskoncentration under resten av 1970-talet per år räknat som vi upplevt under 1960-talet eller en ökning med bortåt 20 000 människor per år, vilket vi tagit avstånd från i reservationer från centern i de regionala planorganen. Enligt centerns förslag skall målsättningen för Stockholms län vara att länet får behålla sitt födelseöverskott och att samhällsplaneringen skall inriktas efter detta. Därigenom skapas bättre förutsättningar att klara utbyggnaden av viktiga samhällsfunktioner på ett sätt som motsvarar människornas krav. Statsministern har själv sagt att det är angeläget att minska befolkningstillväxten för att klara viktiga samhällsfunktioner. Nu verkar det som om det finns två olika linjer när det gäller att klara storstädernas problem. Den ena linjen, företrädd av utskottsmajoriteten, går i korthet ut på att det är angeläget att koncentrera människorna till storstäderna för att därigenom skapa resurser för att lösa koncentrationens problem. Den andra linjen innebär att man minskar problemen i samhällsutbyggnaden genom att minska befolkningstrycket på dessa områden. Denna politik företräds av centerpartiet. Jag kan inte begripa hur man på allvar kan hävda att storstädernas köproblem löses bäst genom att man gör köerna längre — det må sedan gälla bilköer, köer för att få egna hem eller för att komma in på sjukhus. Problemen är desamma och löses genom ett minskat tryck på storstäderna. Den inomregionala balansen inom t.ex. Stockholms län innebär givetvis stora problem. Vi har avfolkningsproblem i länets ytterområden — i t.ex. Norrtälje och Nynäshamn — och på senare år har även Stockholms kommun fått vidkännas befolkningsminskning. Från centerns sida ser vi mycket allvarligt på dessa problem, men de får inte lösas på bekostnad av serviceunderlaget i andra län i skogslänen. Det gäller för länspolitikerna att inom de ramar som dras upp här i riksdagen åstadkomma en lämplig bebyggelseutveckling i olika delar av länet. En sådan fördelning och prioritering är möjlig inom de ramar som centern anger och som anvisas även i reservationen till regionplaneförslaget 1973 för Stockholms län. Vi har under de senaste två åren fått en kraftig stagnation i befolkningsutvecklingen i våra storstäder. Stockholms län har inte kunnat behålla sitt födelseöverskott. Jag vill gärna framhålla att ett sådant tvärstopp ger stora problem för kommunerna. Man kan säga att detta län nu något litet fått känna av den utveckling som förekommit i decennier i många glesbygdskommuner. En sådan stagnation är inte bra men får inte bytas ut mot en än mer problematisk överkoncentration. De senaste årens befolkningsutveckling hänger samman med den allmänna konjunkturutvecklingen. Arbetslösa människor i andra delar av Nr 146 vara arbetslösa där. Dessutom har det kärvare läget på arbetsmarknaden Lördagen den inneburit att många invandrare rest tillbaka till sina gamla hemland. 16 december 1972 Detta slår igenom med speciellt stor kraft i områden med förhållandevis landet kan ju inte finna skäl att flytta till Stockholm och fortsätta att Det är inte motiverat att beroende på en konjunkturnedgång vidta desperata åtgärder som rubbar de mer långsiktiga besluten om samhällsutvecklingen. I den av oss alla väntade konjunkturuppgången ligger också en fortsatt befolkningskoncentration av 1960-talets omfattning om inte begränsningsåtgärder vidtas. Samhället måste alltså ha beredskap att möta konjunkturuppgången och medverka till nya arbetstillfällen så att människor i alla delar av landet kan beredas sysselsättning. Det är de nya arbetstillfällena som i första hand skall förbättra den regionala balansen — inte flyttning av befintliga.

Detta är ju rent nonsens som man försöker slå i de människor som drabbas av koncentrationens och utglesningens nackdelar. Vi i centern vill skapa förutsättningar för en samhällsutbyggnad anpassad för en lugnare befolkningsutveckling. Endast på detta sätt kan vi åstadkomma bättre förutsättningar för människorna i storstäderna att trivas och finna sig till rätta i sin hembygd. Detta är i högsta grad en positiv inställning till människorna i storstäderna. Vi har aldrig förnekat att det finns människor som vill bo och arbeta där. Då måste också deras miljökrav respekteras och tillgodoses. De som försöker ställa upp skatteutjämningsbidragen, de sociala transfereringarna m.m. som ett utslag av storstadsmänniskornas stora solidaritet med människorna i andra delar av landet är i själva verket de som försöker skapa motsättningar. Jag tror visst att denna solidaritet finns, men jag tycker det är en i grunden felaktig — och i sin förlängning osolidarisk — tanke som här gör sig gällande. En av de grundläggande orsakerna till att vi måste ge skatteutjämningspengar och att transfereringarna är Avfolkningslänen har fått en ofördelaktig åldersstruktur, samtidigt som törre till avfolkningslänen är just den regionala utvecklingen. serviceunderlaget i glesbygderna har blivit väsentligt försämrat. Jag tycker det är otäckt när man tar denna utveckling som intäkt för att det är stor samhällssolidaritet och generositet då de områden som har en positiv befolkningsutveckling ger bidrag till upprätthållande av grundläggande samhällsservice i de områden som har problem och som blivit berövade stora delar av sin skattekraft på grund av utglesningen respektive koncentrationen av resurserna till andra områden. I ett solidariskt samhälle kan man inte ställa upp någon sådan motsättning beroende på från vilka områden skattepengarna kommer. Det är en grundläggande solidaritet i samhället att vi tar hand om våra äldre. Det är bl.a. därför vi kräver effektivare skatteutjämningsbidrag m.m. På sikt måste samhällssolidariteten upprätthållas genom att inga län behöver få omfattande flyttningsförluster och att åldersstrukturen blir ungefär densamma i alla delar av landet. En fortsatt befolkningskoncentration är inte en förutsättning för att man skall kunna klara den grundläggande samhällssolidariteten. Solidariteten kräver den fördelning av samhällsresurserna, som vi föreslagit i vår riksplan, i vår motion och i våra utskottsreservationer, som riksdagen nu har möjlighet att rösta för.

Herr talman! För att realisera det regionalpolitiska utvecklingsprogram som regeringen förelagt riksdagen måste alla framåtsträvande krafter medverka. För att fylla de befolkningsramar som uppställts krävs att människorna på de olika orterna ges arbetstillfällen och utkomstmöjligheter. Kan man ej detta är ramarna och decentraliseringen omöjlig. Det är omvittnat förut i debatten. Redan regeringens förslag är djärvt och kan innebära svårigheter att förverkliga. Hur centerpartiet skall förverkliga sin plan är inte lätt att förstå. Men det blir väl heller aldrig aktuellt. De två stora sysselsättningsområden som i första hand kan komma i fråga för omflyttning är service och industri. Servicen, som visar en ökande tendens, har den svagheten att service fordrar ett visst underlag för att en omflyttning skall vara realistisk — servicen skall ju finnas där folk bor och verkar. Med den tänkta ortsoch regionalstrukturen bör dock ett visst slag av service kunna omflyttas och fördelas ut i landet. Industrin är lättare att lokalisera och decentralisera. Vi har dock haft en nedgång i industrisysselsättningen under senare år, en nedgång som beräknas fortsätta under i varje fall första delen av 1970-talet enligt långtidsutredningen. Den industriella utvecklingen blir därför troligen helt avgörande för om målet skall kunna nås Departementschefen har uppmärksammat detta och utskottet har diskuterat denna fråga. Utskottet har uttryckt detta så: ”Den industriella i en uppgång och ökas.” utvecklingen och sysselsättningen måste vändas Hur skall man då klara detta? Utskottet säger: ”En väsentlig del av selsättningen måste ansvaret för industriutvecklingen och industris ställas på privatägda företag, som i dag äger 95 procent av svensk industri.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 I reservationen 6 yrkas också helt följriktigt av moderata samlingspartiet och folkpartiet att dessa rader skall utgå ur utlåtandet — utan någon som helst motivering! Som i första hand löntagarrepresentant finner jag det mycket märkligt. Hur kan detta självklara påstående betecknas som en plump och en socialistisk fläck eller som smygsocialisering? Samma partiers ideologi är att det privata näringslivet skall handha industrin, vilket man också gör till 95 procent. Staten skall inte lägga sig i denna verksamhet. Samtidigt vill man nu att industrin inte skall ha något ansvar för ökningen av industrisysselsättningen — för människornas utkomst. Hur går detta ihop? Vem skall då ta detta ansvar? Industrin skall inte ha ansvaret — staten skall inte ordna industriella jobb! Arbetsmarknadsstyrelsen kanske? Enligt debatten i onsdags är arbetsmarknadsstyrelsen en modern gigantisk arvtant som fått alldeles för mycket och blivit för stor. Jag tycker att detta verkligen är cyniskt i överkant. Tror ni i folkpartiet och moderata samlingspartiet att människorna nöjer sig med detta? Är det industrin som är till för människorna eller är det människorna som är till för industrin? Det är det förstnämnda enligt min uppfattning. Det har sagts förut i denna talarstol att industrins uppgift är att skapa arbete åt människorna till en hygglig lön och att ta fram de förnödenheter som människorna ställer krav på, så att de kan tillfredsställa sina behov av varor etc. Moderata samlingspartiets och folkpartiets ställningstagande i denna fråga — att försöka glida undan industrins sysselsättningsansvar — är enligt min uppfattning en utmaning mot samhället och landets löntagare, men kanske framför allt mot de människor som i dag är arbetslösa och alla de hundratusentals handikappade som i dag söker sysselsättning. Därtill finns det moderata talare som har det dåliga omdömet att gå upp i riksdagens talarstol — som i onsdags — och ironisera över arbetsmarknadsstyrelsens insatser. Det är häpnadsväckande, tycker jag. Var skulle vi ha stått i dag, om vi inte hade haft arbetsmarknadsstyrelsen och dess insatser? Jag skulle vilja utbrista: Bäva månde landets löntagare, om vi finge en borgerlig regering! Nu kryper man bakom talet att industrin saknar ekonomiska resurser på grund av samhällets dåliga ekonomiska politik. Finansministern gav i onsdags besked på den punkten, varför jag inte har någon anledning att nu gå in på detta. Men jag skulle vilja säga att det finns anledning för landets löntagare att inför nästa val uppmärksamma folkpartiets och moderata samlingspartiets ställningstagande i denna fråga. Kan inte — eller vill inte — industrin ordna så att det blir den sysselsättning som behövs här, måste samhället/staten skapa nya arbetstillfällen inom industrin. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 7, 12, 13 och 19 i inrikesutskottets betänkande nr 28 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.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

Men en annan sak som herr Nordgren tog upp här gäller ekonomin som ni kryper bakom. I onsdagens debatt talade finansministern om hur skattelindringen gynnat företagen här i landet. Han nämnde bl.a. att de svenska bolagen i statsskatt inbetalade 1 156 000 000 kronor. År 1971 inbetalades I 120 000 000 kronor. Det var 36 miljoner kronor mindre. Vad är det då som har inträffat och som herr Nordgren betecknar som tunga samhällspålagor? Herr Nordgren talar om att arbetsgivaravgiften bringat företagen på knä långt innan höjningen ens hunnit träda i kraft. Tittar vi tillbaka, finner vi att den genomsnittliga årliga avtalsenliga löneökningen under 1960-talet varit 3,7 procent, medan den genomsnittliga årliga löneglidningen under samma tid uppgått till 4,5 procent. Det enda som enligt mitt förmenande möjligen skulle kunna inträffa nästa år är att löneglidningen skulle minska med 2 procent. Vilka pålagor har samhället kommit med som är så betungande? Ni har mycket förmånliga avskrivningsregler, ni har skattefria investerings fonder och på alla vis andra förmåner som borde hjälpa företagen att Nr 146 klara sig. Talet om att ekonomin inte är tillfredsställande och att Lördagen den samhällets pålagor är så stora att industrin inte kan arbeta är felaktigt. 16-december 1972 Men dagens fråga gäller egentligen inte detta utan moderata samlings= — — — partiets och folkpartiets ställningstagande när det gäller den privata Regional utveckindustrins ansvar för sysselsättningstillfällena och deras ökning. Detta är ling och hushållning det viktigaste i denna fråga. med mark och vatten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

Herr talman! Jag skall inte heller gå in på herr Nilssons i Kalmar försök till storpolitiska utläggningar i det här avseendet. Jag vill bara konstatera en liten sak. När herr Nilsson i Kalmar tar upp den här frågan måste han vara medveten om att det parti som han själv representerar och den regering som haft ledningen här i landet tydligen har misslyckats på ett sådant sätt att man nu måste påstå att det beror på den privata industrin att man har misslyckats. Jag skulle kunna vända det och säga till herr Nilsson utan att gå närmare in på det, att om inte samhället och regeringen vill ta en entlig del av ansvaret för industriutvecklingen, då gör det privata näringslivet det. Det har man gjort. Men det borde kännas på något sätt genant att sätta upp en pekpinne från herr Nilssons sida i ett läge när han tydligen själv måste konstatera att det parti som han representerar inte har kunnat klara saken. Det är mot den bakgrunden som det är önskvärt att denna mening hade varit borta ur betänkandet. Låt mig, herr talman, gå över till ett par andra synpunkter. Till den proposition som vi nu behandlar har jag avgivit tre olika motioner. En är föranledd av ett påstående i propositionen beträffande riksplaneringen, att det är ett riksintresse att lämpliga markområden reserveras i Nyköping-Oxelösund för miljöstörande industrier, samt av skrivningen beträffande en eventuell ytterligare utbyggnad av Marvikens oljekraft 19 verk.

med mark och vat Beträffande Marviken har jag framhållit att varje ytterligare utbyggnad ten av Marvikens kraftverk måste anses som en nyetablering.

En rimlig tolkning av den citerade utskottsskrivningen är vidare att någon ytterligare utbyggnad av Marviken ej kommer att medgivas om man icke först eliminerat luftoch vattenföroreningarna. Jag är naturligtvis intresserad av att höra om civilministern delar denna min tolkning. Om han gör det, är jag självfallet helt till freds. I en annan motion har jag tagit upp frågan om vissa ändringar i den föreslagna ortsklassificeringen och nödvändigheten av att man i den framtida regionalplaneringen beaktar de erfarenheter som man nu bara delvis har men som man framdeles får mera av beträffande den s.k. bandstadseller bandlandskapsprincipen. Som inrikesutskottet säger i sin skrivning blir Gotland det enda län som kommer att sakna primärt centrum. Vidare vitsordar utskottet att Gotland och Visby har ungefär samma servicefunktioner som många andra primära centra. Endast med hänvisning till att Gotland har bara 54 000 invånare avstyrker utskottet mitt motionskrav att Visby bör betecknas som primärt centrum. Den positiva skrivning som utskottet sedan kostar på sig beträffande nödvändigheten av att stödja Gotlands utveckling, kan jag bara uppfatta som den obotfärdiges förhinder. Jag hoppas att inrikesministern skall finna det angeläget att rätta till detta misstag beträffande Visby vid första bästa tillfälle. Slutligen måste jag, herr talman, nu få uttala min förvåning över att inrikesministern i propositionen helt negligerat det välmotiverade krav som länsstyrelsen i Södermanlands län framfört att Flen skall betecknas som regionalt centrum. Det här kan ju, som någon talare förut sade, tyckas vara en hembygdsrörelsefråga. Jag delar inte den uppfattningen att frågan skulle vara mindre väsentlig därför att det rör sig om en enskild ort. Det förhållandet att det nya förslaget till riksplanering och regionalpolitisk plan bygger på länen måste också göra det angeläget att man inte försvagar länen ur näringspolitisk synpunkt. För Sörmlands del gör man det genom att frångå länsstyrelsens välmotiverade krav på att Flen skall betecknas som regionalt centrum. Som jag framhållit i min motion, är det angeläget att denna centrala del av länet verkligen stödjes. En jämförelse med andra län ger också vid handen att Flen borde ha betecknats som regionalt centrum. De aktuella förhållandena i länets västra del gör det också motiverat att hela detta område betecknas som ett regionalt centrum. Herr talman! Jag inser det meningslösa i att nu yrka bifall till mina motioner, och jag avstår därför från det. Jag vill till slut bara uttala förhoppningen att insikten om det rimliga i att tillmäta länsstyrelsens bedömning avgörande betydelse skall växa sig starkare och starkare. Utskottet säger ju: ”Självfallet måste modifikationer i planen kunna göras när det visar sig påkallat i det fortsatta planeringsarbetet.” Det hoppas jag också skall ske på sådana punkter där det, som jag har påvisat här, verkligen behövs.

Herr talman! I reservationen 8 vid inrikesutskottets betänkande nr 28 har herrar Nordgren och Oskarson yrkat att riksdagen skall uttala att lasarettsvården bibehålles i de tilltänkta regionala centra samt att vården vid behov bygges ut. Hur sjukvårdens resurser skall fördelas inom länen är landstingens uppgift. Att göra ett uttalande av det slag som reservanterna tänkt sig kan inte vara möjligt, med hänsyn till att de olika regionala centra som föreslås har mycket varierande storlek och att förhållandena inom sjukvården är så olika från län till län. Departementschefen har sagt att enligt hans uppfattning är det särskilt viktigt att vid planering av sjukvården beakta samordningen med övrig länsplanering. Utskottet instämmer i departementschefens uttalande och utgår ifrån att landstingen i sin planering beaktar vad som i propositionen anförts i fråga om utvecklingen av den regionala strukturen. I sin iver att få så mycket stöd som möjligt till Norrland tänker en del motionärer ej på att bifall till deras motioner skulle skapa arbetslöshet på andra orter i landet. En sådan motion har väckts av herr Petersson i Gäddvik m.fl., som vill att underhållet av statsisbrytarna skall utföras i Norrland. Dessa arbeten utförs till ganska stor del på Karlskronavarvet, där man under senare tid har lagt ned i genomsnitt 40 000 arbetstimmar per år på underhåll av isbrytare. En förflyttning av dessa arbetstillfällen till Norrland skulle betyda en ökad arbetslöshet i Karlskrona. En ökad regional utveckling skall väl bygga på andra åtgärder än flyttning av arbetslösheten från en ort till en annan. Herr talman! Jag vill härefter övergå till att säga några ord om centerns regionalpolitik. Ett genomgående uttryck i centerns motioner och reservationer är ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle”. Vad är detta för ett mått? Hur mycket som är möjligt måste vara ett tänjbart begrepp. Betyder det att man i varje liten by skall ha all den service som kan efterfrågas? Eller skall detta möjligen vara fallet i de något större tätorterna eller i de s.k. kommuncentra? Löftet att det över hela landet skall finnas livskraftiga tätorter kan nog bli rätt svårt att infria för centern, om partiet i framtiden skulle bli så starkt att det måste gå från ord till handling. Men då går det väl på samma sätt som inom jordbrukets föreningsrörelse, där centern har ett dominerande inflytande men där det inte blir så mycket av det decentraliserade samhället. I stället genomför man en allt starkare centralisering, t.ex. av slakterier, mejerier och kvarnar, Arbetsplatser och företag läggs ned på löpande band. Sedan 1950 har omkring 500 mejerier lagts ned. Under vart och ett av de senaste åren har 15—20 mejerier rationaliserats bort. På samma sätt pågår nedläggning av ett flertal slakterier och kvarnar, vilkas verksamhet överförs till ett fåtal orter i landet, i allmänhet till de större och bärkraftigare tätorterna — inte till landsbygdskommuner. Dessa sammanslagningar och nedläggningar rullar vidare medan centern i riksdagen angriper samhället för centralisering. Det väcker föga förtroende. Skanek, Skånemejerier och Skånska lantmännen har beslutat att bygga ett gemensamt kontorshus i Malmö, Beslutet föregicks av långa diskussioner och protester. Elon Arvidsson, ordförande i Frosta ortsförening, uttalade bl.a. i tidningen Land: ”Om vi själva bygger i Malmö kan vi aldrig bli tagna på allvar när vi hävdar att andra bör flytta ut från storstäderna.” Det är vad som nu håller på att hända. Vi kan inte ta centern på allvar så länge man ej själv försöker nå upp till de mål som man kräver att andra verksamheter, särskilt de statliga, skall uppfylla. Centern hävdar att vi skall öka takten i utflyttningen från storstadsområdena, men dess egna företag flyttar mer och mer in till storstadsområdena, exempelvis till Stockholm och Malmö. Jordbrukskassorna bygger ett nytt huvudkontor i det centrala Stockholm. Regeringen erbjöd sig att gå in med stöd och bidrag, om jordbrukskassorna var beredda att lägga huvudkontoret ute i landet. Men regeringen fick nej; kontoret måste ligga mitt i Stockholm. Staten lokaliserar nu ut lantbruksoch skogsstyrelserna till Jönköping. När beslutar centerpartisterna i LRF att flytta ut sin centrala administration från Stockholm? Årligen beviljar AMS 20 000—25 000 personer flyttningsbidrag för att de skall komma i gång på den nya hemorten. Samhället träder alltså in för att betala en del av den kostnad den enskilde drabbas av i samband med en flyttning. Det är en självklar verksamhet i ett samhälle, där vi vill hävda solidariteten mellan människor och undvika godtycke. Nu säger centern att flyttningsbidragen är ett exempel på åtgärder som bidragit till befolkningskoncentrationen i samhället. Man menar på fullt allvar, att om bara flyttningsbidragen tas bort, kommer företagen själva att känna sig tvungna att betala flyttningen av arbetskraften. Det skulle innebära, menar man, att företagen i stället skulle bli mer benägna att lokalisera sig dit där arbetskraften finns. Jag betvivlar detta. Jag vill åberopa ett exempel från mitt hemlän Blekinge, trots att det tidigare nämnts i debatten. När Kristianstad-Blekinge slakteriförening, KBS, lade ned slakteriet i Karlskrona berördes ett fyrtiotal man. Några är fortfarande kvar på slakteriet, men de flesta har fått annat arbete i Karlskrona. Sex anställda har fått flyttningsbidrag från AMS för att fortsätta att arbeta för KBS i Kristianstad. Vad menar man inom centern om detta fall? Tror man att centraliseringen till Kristianstad inte hade blivit av, om KBS fått betala flyttningen av de anställda? Fråga befolkningen i Blekinge vad den tror om den saken! Nr 146 Herr talman!

Herr talman! Utskottet har endast konstaterat att detta är en landstingens uppgift. Här har talats så mycket om att vi skall decentralisera i samhället och överlåta beslutanderätten åt de olika lokala myndigheterna. Det här är ett sådant fall. Det är landstingen som ordnar sjukvården inom respektive landstingsområde, och det är landstinget i Gävleborgs län obetaget att lösa sina lasarettsfrågor på det sätt man finner lämpligast ur sin egen synpunkt. Vi i riksdagen skall inte lägga oss i hur den frågan löses. Det är på den grunden utskottet har tagit sin ställning.

Herr talman! Då menar herr Nordgren att riksdagen här och inrikesutskottet i sitt betänkande skulle ställa sig som förmyndare över landstingen och tala om för dem hur de skall lösa sina sjukvårdsfrågor. Det vill vi inte vara med om. Vi vill att landstingen själva skall få besluta inom sitt verksamhetsområde. Därför har vi intagit denna ställning.

Herr talman! Får jag först säga ett par ord till herr Fridolfsson i Rödeby som nämnde något om den motion angående reparation av isbrytare som vi några stycken från moderata samlingspartiet har avlämnat. Motionen har tillkommit just därför att det finns stora sysselsättningsproblem även i norra Sverige, vilket jag antar att herr Fridolfsson känner till. Flera talare före mig har påpekat det otillfredsställande i att riksdagen tvingas behandla detta mycket omfattande material om den regionala utvecklingen och hushållningen med mark och vatten under några få veckor i slutet av höstriksdagen. Av de två utskott som berett dessa ärenden för kammaren, har i varje fall inrikesutskottet gett uttryck åt samma mening, när utskottet konstaterat att tiden för behandling av propositionen har varit knapp, och att det hade varit önskvärt att riksdagen haft ytterligare tid till sitt förfogande. Utskottet säger emellertid vidare, att utskottet funnit det möjligt att på den tid som står till buds bereda ärendet. Nu vet vi att utskottet för att klara det har brutit mot bestämmelsen i 26 §, tredje stycket, riksdagsstadgan där det sägs: ”Utskott får ej sammanträda samtidigt med kammaren.” Detta tycker jag ur principiell synpunkt är mycket allvarligt. De här bestämmelserna har naturligtvis inte kommit till av en slump. De har ett väsentligt syfte. Jag vill hävda att man har rätt att ställa särskilda krav på att den lagstiftande församlingens organ följer de föreskrifter för arbetet och dess bedrivande som stadgats. När man diskuterar regionalpolitik innebär det inte alltid, men ganska ofta, att man också diskuterar Norrlandspolitik. Detta är inte så konstigt när man konstaterar att i de fem Norrlandslänen bor ungefär 15 procent av landets befolkning på en yta som upptar ca 58 procent av landets areal. Utflyttningen från Norrlandslänen har under en följd av år varit mycket kraftig, och det har också skett en omflyttning med en klar trend från norr till söder och från inland till kustland. I arbetet på att nu ge de bygder som under en lång tid, medan detta land har haft en socialdemokratisk regering, fått se många av sina söner och döttrar för sin utkomsts skull vara tvingade att flytta en chans att skapa sysselsättning i framtiden — och därmed kanske ge åtskilliga av dem som tvingats flytta bort möjligheten att återvända är naturligtvis många politiska ingredienser viktiga. I botten ligger givetvis en vettig och framsynt ekonomisk politik, som stimulerar företagsamheten i stället för att försvåra den genom att lägga alltför tunga bördor på den. Ovanpå det behövs en modern regionalpolitik, som jag tror att vi nu är på väg att skapa, åtminstone i väsentliga avseenden. En särskilt betydelsefull deli den regionalpolitiken — inte minst för Norrlandslänen är åtgärder på kommunikationernas område. Jag tror att det knappast går att överskatta kommunikationernas betydelse för att nå en önskad regionalpolitisk utveckling. Det regionalpolitiska transportstödet har till uppgift att utveckla näringslivet bl.a. i Norrland. Det fyller en betydande funktion när det gäller att utjämna de transportkostnader som företagen och medborgarna över huvud taget — i Norrlandslänen har i förhållande till dem som bygger och bor i de tätare befolkade områdena i landet. Nu när detta transportstöd funnits några år kan det finnas skäl att justera till det därför att det — även om jag tycker att det i princip är riktigt — har vissa skönhetsfel i utformningen. Jag skall för att spara tid för kammaren inte gå in på enskilda detaljer utan bara slå fast att det är i hög grad önskvärt att stödet i framtiden kan göras mer omfattande och att det kan utgå i vidare former än det nu gör. Det skulle vara av stor betydelse för många bygders möjlighet att vara attraktiva i skilda näringspolitiska hänseenden. Det finns många orter där man säkert skulle vilja se en förbättrad utformning av detta transportstöd som en särskilt viktig del av en aktiv regionalpolitik. Jag kan nöja mig med att nämna några av dem som jag motionsledes har tillåtit mig att fästa uppmärksamheten på när det gäller behov av olika åtgärder: Sollefteå, Ånge och Järpen. Men det gäller naturligtvis många fler. I reservationen 20 till inrikesutskottets betänkande nr 28 uttalas att det finns goda skäl att på olika punkter införa generösare regler för transportstödet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! När man lyssnar till herr Nilsson i Stockholm får man ju en verklig svartmålning av förhållandena i storstadsområdena och då speciellt Stockholm. När herr Nilsson säger att vi vill sätta tvärstopp, så är det fel. Vi föreslår ju alltfort en befolkningsökning som ingår i planeringstalen för Stockholmsområdet som är lika med födelseöverskottet, och det är viktigt att här poängtera att vi i vår plan föreslår att Stockholmsområdet och andra storstadsområden skall ha en lika stor andel av Sveriges befolkning 1980 som dessa områden har i dag. Jag tycker det är ett underkännande av regeringens och utskottsmajoritetens förslag när man säger att vi vill sätta tvärstopp i Stockholm. Vad innebär då majoritetens förslag i de andra länen, exempelvis skogslänen? Det måste ju betyda att man där föreslår en tillbakagång. Vi måste se på problemen både ur storstadssynpunkt och ur glesbygdssynpunkt. Och här har alltså centern föreslagit att varje område skall få lika stor andel av befolkningstillväxten som området har i dag. När det gäller tillverkningsindustrin i Stockholmsområdet, så delar jag herr Nilssons uppfattning att det vore mycket olyckligt om vi skulle få en nedgång och en ytterligare försämring av balansen mellan tillverkningsindustri och administrativa tjänster och servicetjänster. Det är förvånande att man från socialdemokratiskt håll i Stockholm har gått emot den andra utlokaliseringsetappen, där det skulle vara möjligt att medverka till att bringa ned obalansen och bidra till en bättre balans i arbetsmarknadsförhållandena inom andra delar av landet. Vi vill ju medverka till att förbättra denna genom de två utlokaliseringsetapperna. Dessutom föreslår vi — vilket ytterligare skulle förbättra balansen — att man skall decentralisera inom förvaltningen. Det är ett medel som verkar i samma riktning. Helt naturligt ser vi inte vårt förslag som ett vådaskott mot Stockholmsområdet — vi försöker att se det ur hela landets syn. Herr Nilsson i Stockholm talade om att vi skall lyssna till vad människorna önskar och vill. Jag har till alldeles övervägande delen, när jag talat med människor i det här området, fått uppfattningen att vad de vill är en dämpad tillväxttakt, därför att vi på det sättet bättre kan tillgodose deras krav. Jag vill bestämt tillbakavisa de påståenden som gjorts tidigare här att vi vill sätta stopp för serviceutbud av olika slag — sjukhusbyggnader och annat. Det finns ingenting som verifierar dessa påståenden, utan tvärtom är det så att genom en dämpad tillväxttakt får vi bättre möjligheter att tillgodose de berättigade krav som storstadsmänniskorna ställer på att få behålla sin hembygd intakt.

Herr talman! De exempel som herr Nilsson i Stockholm nämnde på företag som flyttats från Stockholm är väl om något bevis för att förhållandena i storstadsområdena försämrats — de fördelar de tidigare haft, jag delar den uppfattningen att de funnits — har övergått till nackdelar. Det är detta som vi nu får se effekten av. Vad sedan etablering av tillverkningsindustri angår tycker jag att vi måste se den saken från hela landets synpunkt. Och då delar jag inte uppfattningen att man hit skall lokalisera tillverkningsindustrier — i varje fall inte till den inre regionen — utan det gäller att kunna behålla de Nr 146 tillverkningsindustrier som redan finns här och se till att de får Lördagen den möjligheter att fortleva. Vi skall inte med flyttningsbidrag medverka till 16 december 1972 = 2tt flytta dem till andra delar av landet. Det är ju de nya företagen och de — «nya arbetsplatserna som skall ge balans på arbetsmarknaden och i den regionala utvecklingen. Vi skall inte flytta redan befintliga företag härifrån. Det är viktigt att slå fast den saken. Vad sedan gäller utvecklingen i Stockholms kommun, som herr Nilsson talade om, så har ju den politik som bedrivits i Stockholms kommun medverkat till den snedvridna åldersfördelningen, när man har låtit den processen fortgå att man omvandlar bostäder till arbetsplatser. Det är någonting som har fortgått under lång tid och som har lett till den olyckliga utvecklingen.

I förorterna har vi ju den motsatta åldersfördelningen. Där bor mest unga människor.